Herr talman! Hannah Bergstedt har frågat mig om jag avser att ändra reglerna för HUS-avdraget så att privatundervisning och läxhjälp inte längre omfattas och om jag avser att stimulera kommuner till läxhjälp genom riktade statsbidrag. RUT-avdraget infördes 2007. Användandet av avdraget har sedan dess vuxit mycket i omfattning, och sysselsättningen i branschen har ökat kraftigt. RUT-avdraget för barnpassning har medfört tillämpningssvårigheter i fråga om vad bestämmelsen är avsedd att omfatta när det gäller läxhjälp. Reglerna har därför förtydligats för att särskilja läxhjälp från barnpassning genom att klargöra att både barnpassning och läxläsning omfattas av skattereduktionen. Jag har inte för avsikt att göra någon förändring av detta. De krav som skollagen och läroplaner ställer på undervisningen i skolan påverkas inte av RUT-avdraget. Skolan har ett ansvar för att elever får det stöd och den hjälp de behöver för att klara kunskapskraven under ordinarie undervisningstid. Regeringen har under en längre period genomfört olika satsningar för elever som riskerar att inte klara kunskapskraven. I budgetpropositionen för 2014 föreslås ytterligare satsningar för denna elevgrupp. Bland annat föreslås ett införande av ett tidsbegränsat statsbidrag till huvudmännen för att anordna läxhjälp. Läxor är viktiga för att ge eleverna möjlighet till repetition och mängdträning av sådant som har behandlats i undervisningen. Extra stöd och hjälp hemifrån bidrar till goda kunskapsresultat, men alla elever har inte tillgång till detta. Om skolan tillhandahåller läxhjälp skulle det kunna kompensera för detta och bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Fokus bör vara på elever i årskurs 6-9. Detta gynnar främst elever som riskerar att inte klara kunskapskraven och bidrar till ökad likvärdighet. Regeringen föreslår också att ideella läxhjälpsföreningar ska ges möjlighet att söka statsbidrag för sin verksamhet.

Herr talman! En likvärdig utbildning som rustar våra barn och unga för framtiden är en av våra viktigaste frågor om vi inte vill att det ska se ut som i dag då skolresultaten sjunker och allt fler unga står utanför arbetsmarknaden för att de inte klarat sig igenom utbildningssystemet. Kunskapskraven i skolan är höga, och det är bra. Men allt fler lärare berättar att de inte klarar av att få eleverna att uppnå målen utan läxor, och då pratar vi inte om repetition och mängdträning. Samtidigt säger många mammor och pappor att de har svårt att hjälpa till med läxan. För en del handlar det om kunskap, och för andra handlar det om tid. Som samhälle vill vi att fler ska arbeta mer, och det innebär många gånger sena kvällar för föräldrar när de kommer hem. När jag var barn var många av mammorna hemma när man kom hem från skolan, och man fick hjälp med läxan då. I dag ser det inte ut på samma sätt. Det gör att många barn får hjälp med sin läxa först sent på kvällen när de är ganska trötta. Jag vet inte hur det är med finansministern, men jag lär mig i alla fall bättre när jag är utvilad än när jag är trött. Samhället och våra krav har förändrats. Då måste man också möta upp detta med möjligheter. Fler ska kunna jobba och ta heltidsjobb. Samtidigt vill vi att barn ska ha en bra utbildning med höga krav som ger goda förutsättningar för att konkurrera på en framtida arbetsmarknad. Det behövs stöd för att klara av läxorna. Det tycker lärarna. Det tycker eleverna. Det tycker föräldrarna. Det tycker - som vi hör - också regeringen. Det tycker även vi socialdemokrater. Skillnaden mellan oss och regeringen är att vi tycker att när vi använder oss av våra gemensamma samhällsresurser ska stödet vara tillgängligt för alla. Som ministern lyfte fram i sitt svar har avdraget blivit osedvanligt populärt, och många föräldrar köper läxhjälp till sina barn. Det talar för att det finns ett behov. Men frågan är: Är behovet så mycket mindre i de kommuner där man har sämst resultat i skolan? Är behovet mindre för de resurssvaga föräldrarna och barnen? I de tio svenska skolkommuner som har allra sämst skolresultat finns inga företag som erbjuder läxhjälp med skatteavdrag - läx-RUT. Företag som erbjuder skattesubventionerad läxhjälp finns däremot i överflöd på universitetsorter och i storstäder. Jag kan inte se annat än att regeringens prioriteringar av våra gemensamma resurser leder till ökade skillnader. Jag får stöd av Skolverket, lärarfacken och frivilligorganisationerna, som var mycket kritiska till reformen innan den infördes och fortfarande är det. Läx-RUT används till största delen av dem som redan är resursstarka. De har nu fått en skattesubvention som leder till att Skolverket varnar för att följden blir ökade skillnader mellan barnen i skolan. Är det verkligen ett framgångsrecept för Sverige att späda på de skillnader som redan finns? Borde det inte vara barnens behov som styr stödet för läxhjälp i undervisningen och inte föräldrarnas plånbok?

Herr talman! Socialdemokraterna ogillar RUT-avdraget, men de har motvilligt accepterat det då väljarna gillar det. Även de socialdemokratiska väljarna gillar RUT. Även om Socialdemokraterna - om olyckan skulle vara framme och de vinner valet tillsammans med sina oppositionskompisar - tänker inskränka RUT-reformen rejält kommer de i alla fall att behålla halva RUT och låta barnfamiljerna som en särskilt utpekad grupp fortsätta att göra RUT-avdrag. Med hänvisning till Hannah Bergstedts interpellation tycker jag att det kan vara på sin plats att än en gång påminna kammaren om att när RUT-reformen infördes framhölls i förarbetena att i de fall en barnvakt hjälper barn med läxor eller annat skolarbete bör läxhjälpen omfattas av samma skattelättnad som annan barnpassning. Denna tolkning bekräftades sedan av Skatteverket, och det var den som gällde fram till utvidgningen eller justeringen av lagstiftningen vid årsskiftet. Jag har inte hört Stefan Löfven eller någon annan ledande socialdemokrat uttala att de tänker ändra på att barnpassning ska få omfatta läxhjälp. De vill begränsa det till vissa väljargrupper som ska få använda RUT-avdraget, men barnpassning ska kunna omfatta läxhjälp. Jag har själv inga barn, men jag känner många barnfamiljer som undrar nu. Jag och många med mig vill ha besked från Hannah Bergstedt. Har du mandat att driva kravet att läxhjälp inom ramen för barnpassning inte ska omfattas av RUT-avdraget?

Herr talman! Det viktigaste valet man kan göra i sitt liv är ett val som inte kan göras. Det är valet av sina föräldrar. Om vi hade kunnat välja hade det kanske varit mycket enklare att leva i det borgerliga samhälle som vi just nu ser och som växer. För mig som socialdemokrat är det egentligen väldigt enkelt. Eftersom vi inte kan välja vilka föräldrar vi får och inte kan välja vilka resurser våra föräldrar har måste samhällets och politikens viktigaste roll vara att jämna ut de skillnader som finns. När det gäller barn är det allra viktigaste att se till att varje unge har rätt och möjlighet att ha drömmar - och vågar ha det - och sedan möjligheten att förverkliga dem. Det var inte så länge sedan vi hade moderatstämma här i landet. Den kunde vi som inte var där följa på tv. En av de viktigaste parollerna var just Alla behövs. Läx-RUT står i direkt motsättning till detta uttalande, att alla behövs. Om vi ska kunna ta vara på alla barn och unga som växer upp i vårt land måste vi tillsammans för Sveriges skull ta ansvar för att se till att varenda unge har möjlighet att bli ingenjör, läkare eller vad det nu kan vara. För att kunna konkurrera med den kunskap vi behöver i vårt land måste vi ta till vara den. Men i det borgerliga Sverige är det bara de som lyckades i det omöjliga valet - valet av föräldrar - som ska ha den möjligheten. Om man som barn växer upp i ett hem utan studievana och akademisk bakgrund eller med en ensamstående förälder har man naturligt inte samma förutsättningar. Med läx-RUT ökas denna skillnad jämfört med de föräldrar som har resurser och satsar lite extra på sina barn. Dessa barn kan bli ännu bättre och hade kanske redan från början en bättre förutsättning. Jag blir lite beklämd när jag hör finansministerns svar och när han pratar om ideella föreningar. Själv kommer jag från och är riksdagsledamot för Stockholm. Här fick Mattecentrum avslag på sin ansökan med motiveringen att de som ideell förening konkurrerar ut läxhjälpsföretagen. Och det var dina borgerliga kompisar i stadshuset som avslog det. Resultaten försämras just nu i skolan. Skolverket visar det i sina rapporter. Klasserna blir större, och lärartätheten sjunker. Allt det är resultatet av regeringens politik. Det kompenserar man genom att låta välbeställda ungar få bättre möjligheter, i stället för att se till att satsa på skolorna. Se till att skolan själv kan fixa läxhjälp åt ungarna så att alla barn har möjlighet att få den hjälp de behöver. Jag har en uppmaning till regeringen. För barnens skull: Tänk om!

Herr talman! Det är alltid intressant att komma upp i talarstolen efter en talare som har hållit ett brandtal. Om man lyssnar på Teres Lindberg skulle man lätt kunna få för sig att Socialdemokraterna är emot läx-RUT. Vi kommer säkert att få klargöranden från Hanna så småningom. Socialdemokraterna säger, vilket Maria beskrev, att RUT ska finnas kvar för barnfamiljer. Barnpassning omfattas av RUT-avdraget. Jag undrar hur det kommer att gå till rent praktiskt. Man är för RUT-avdraget och för barnpassning - om det inte är så att Socialdemokraterna kommer med ett annat besked. Hur ska det gå till rent praktiskt om jag inte får göra RUT-avdraget för läxhjälpen? Betyder det att barnvakten ska säga att hon inte får svara när lilla Lisa kommer och säger: Jag skulle behöva hjälp. Vad är 3 + 4? Det leder till ett antal praktiska frågor. I sitt ideologiska brandtal säger Teres Lindberg att det har betydelse att de rika inte ska kunna göra det ena med det andra. Sanningen är att RUT-avdragen gör att de med normal och låg inkomst har möjlighet att göra det som den med hög inkomst alltid har gjort. Därför går verkligheten emot Teres Lindberg och Socialdemokraternas ideologiska brandtal. Sanningen är att er politik bara gynnar de rika. Sanningen är att den med hög inkomst alltid kommer att klara sig oavsett om Socialdemokraterna tar bort RUT eller ROT-avdrag, eller om ni tar bort RUT-avdrag för läxhjälp. Den med hög inkomst har alltid möjlighet att köpa tjänsterna. Herr talman! Det nya som Alliansen har gjort är att ge den med normal och låg inkomst möjlighet att göra det som de rika alltid har gjort. Därför står Alliansen på folkets sida, och det är därför som det är bra att vi sänker trösklarna så att vanliga människor har råd att köpa de tjänster som överklassen alltid har gjort, för att använda Teres Lindbergs ord. Jag är dock intresserad av att veta hur det ska gå till rent praktiskt. Kommer Socialdemokraterna att ge besked här i dag på om man verkligen tänker avskaffa RUT-avdraget för barnvakt? Om man inte avskaffar RUT-avdraget vill jag veta hur det ska gå till rent praktiskt när lilla Lisa frågar vad 3 + 4 är och om barnvakten inte ska få svara på det, precis som Maria Abrahamsson så föredömligt beskrev.

Herr talman! Skola, utbildning och kunskap spelar en central roll i vårt samhälle. Med hjälp av skola, utbildning och kunskap bygger vi samman samhället. Det skapar en plattform på vilken människor kan forma sitt liv och ger dem trygghet i arbetslivet. Det ger deras vardagsliv och arbete mening och innehåll. Hur skapar man förutsättningar för kunskap i skolan? Hur förbättrar vi förutsättningarna för de elever som kommer från mindre studievana hem? Och hur säkrar vi en sammanhållen skola där alla får en bra grund? Det första och mest grundläggande är kunskapskrav. Skolans centrala uppgift är att förmedla kärnkunskaper i de centrala ämnena matematik, svenska, utländska språk, geografi och historia. Alla andra uppgifter i skolan är av mindre betydelse än kunskapskraven. Kunskapskrav betyder att man måste ha betyg. Man behöver ha prov, och man behöver ha nationella prov som gör att vi kan jämföra eleverna med varandra. Mer betyg och mer prov tydliggör kunskapskraven och gör det uppenbart för lärare och elever vad som krävs för att man ska lära sig saker. Det är också centralt för skolan att vi har välutbildade, akademiskt grundade lärare med en bra utbildning som har ställt stora krav på dem och som har gett dem solida kunskaper i den matematik eller svenska de ska undervisa i. Det är centralt att vi har möjlighet att ge de bättre utbildade lärarna lite högre löner och att vi kan stimulera de lärare som tar mer ansvar och uppnår bättre studieresultat genom att förstärka deras löner. En stor del av utbildningen grundas naturligtvis också på studier. Studier bedriver man i skolan och hemma inför prov och i samband med läxor. Det är väldigt bra med läxor. Om vi har mer läxor och mer prov i skolan och om barnen ägnar mer tid åt att läsa och repetera lär de sig mer. Det är egentligen inte mer komplicerat än så. I en sammanhållen skola ska vi också ägna energi åt att föra samman eleverna. Då kan extra stöd behövas för att kompensera för olika förutsättningar eller andra svårigheter i tillvaron. Läxhjälp kan vara en viktig del av det. I Sverige har vi i alldeles för liten utsträckning använt skollokalerna på eftermiddagarna för att låta barnen sitta där och läsa läxor. Det vore en utomordentligt bra väg framåt om allt fler barn stannar kvar i skolan flera dagar i veckan och läser svenska, gör engelska glosor, övar på franskläxan, lär sig namnen på huvudstäderna i Europa eller diskuterar den del av historieundervisningen man håller på med för tillfället. Det kan också vara viktigt med sommarskola. Vi lämnar nu stöd för en sådan. Det kan finnas en poäng med att det så småningom blir obligatoriskt med extra studier sommartid för elever i både grundskolan och gymnasiet som inte förmår nå godkända betyg, eller riskerar att inte nå godkända betyg. Vi har för lite undervisningstid i Sverige. Därför kan det vara klokt att göra detta. Det är också jätteviktigt att öka undervisningstiden för nyanlända som har en skolbakgrund som kanske inte riktigt är på den nivå som man ofta har i Sverige. Det är genom allt detta vi skapar en sammanhållen skola. Allt detta går på tvärs med den skolpolitik som Socialdemokraterna har bedrivit i decennier, och det går också på tvärs med den skolpolitik som Socialdemokraternas vänner Vänsterpartiet och Miljöpartiet tror på. Man tror inte på kunskapskrav, man tror inte på läxor, man tror inte på välutbildade lärare, och man tror inte på att belöna lärarna. Det är därför vi har problem i skolan. Det är den centrala frågan. Socialdemokraterna vill i stället diskutera den del av RUT på 1 procent som går till läxhjälp och som jag inte tror gör vare sig någon större skada eller någon större nytta.

Herr talman! Jag förstår att alliansföreträdaren och finansministern helst vill undvika det som debatten handlar om. Jag fick lite frågor kring gränsdragningsproblematiken. Det återkopplar till problematiken med behovet av läxor. Om det nu handlade om hjälp med att upprepa mattetabellen och den typen av läxor vore det en sak. Jag vet inte om alliansföreträdarna har varit ute i skolorna och har träffat föräldrarna. Jag har barn i skolan, och det är tydligt att det är en annan typ av läxor vi pratar om. Därför blir gränsdragningsproblematiken ganska intressant. När regeringen införde RUT-avdraget sade man att det skulle vara till sådant som man kan göra själv. Är lärarjobbet något som var och en kan utföra själv? I min värld är det inte på det viset. De allra flesta företagen har utbildade pedagoger och lärare som anställda. Om det är det som är behovet måste vi titta på skolan och vilka förutsättningar den har för att se till att varje barn har möjlighet att klara av sin skolgång. Alla barn har inte samma förutsättningar. Alla föräldrar har inte samma förutsättningar att stötta sina barn. Det ska skolan kompensera för. Det är en av skolans grundprinciper, likvärdigheten i skolan. Att ha en skola som är likvärdig betyder ungefär att alla ska ha lika stora möjligheter att lyckas oavsett kommun, skola och bakgrund. När ekonomi och utbildningsforskaren Jonas Vlachos jämförde statens kostnader för läxsubventionen med en lärarledd skollektion blev slutresultatet att systemet är ineffektivt. Varje RUT-subventionerad timme kostar mellan tre och fyra gånger mer än en lärartimme per elev. Varför inte satsa de resurserna i skolan, som Anders Borg så brinnande talade för? Varför är det sämre med jobb i skolan, kopplat till verksamhet i skolan? Regeringens satsningar talade Anders Borg om och om att förbättra skolresultaten. Faktum är att skolresultaten sjunkit sju år i rad. Påbörjat ett arbete, sades det. Det börjar väl vara dags att visa resultat? 12 000 elever lämnar skolan utan fullvärdiga gymnasiebetyg. Är det då läge att skattesubventionera orättvisor som gör att skillnaderna mellan elever ökar i skolan. Jag är mycket tveksam till det, Anders Borg. De länder som har högst skolresultat kännetecknas av att ha ett jämlikt skolsystem. Om vi ska lyckas vända utvecklingen med de sjunkande skolresultaten behöver vi därför stärka jämlikheten i skolan. Alla elever ska lyckas, inte bara några. Staten behöver ta ett större ansvar, men då ska resurserna också bli tillgängliga för alla, inte bara för dem som redan har råd. Trots vad Lars Beckman säger är det för den som saknar arbete dubbelt så dyrt att ha läx-RUT till barnen. Hur kan det vara rimligt? Det är inte föräldrarnas ekonomi som styr barnens behov.

Herr talman! Vissa skolor erbjuder läxhjälp efter ordinarie skoltid. Så är det. På andra håll finns det ideella krafter som hjälper till, exempelvis Röda Korset. Röda Korset har i sin tur ingått ett samarbetsavtal med ett av de ledande läxhjälpsföretagen, My Academy. Samarbetet går ut på att läxhjälpsföretaget bidrar med öronmärkta pengar till Röda Korsets läxhjälpsverksamhet. Det är viktigt, precis som Hannah Bergstedt säger, att elever som behöver stöd i och utanför skolan också ska få det. Det håller jag med om, och det gör även regeringen. Samma läxhjälpsföretag kommer inom kort att lansera läxhjälp online, vilket öppnar helt nya möjligheter att erbjuda läxhjälp till fler elever för samma RUT-kostnad. I dag ligger priset på 230 kronor per timme. Fyra fem elever kan bli en femtilapp per familj för den läxhjälpen. Så kan tekniken användas för att radera ut geografiska och ekonomiska skillnader och, inte minst viktigt, kunskapsskillnader. Jag är lite förvånad över att Hannah Bergstedt, och gissningsvis också Teres Lindberg, är emot en sådan positiv utveckling. Jag skulle gärna vilja ha förklarat varför man inte ska använda den nya tekniken och för en billig penning sprida möjligheten till ökad kunskap till fler.

Herr talman! Ledamöter! Finansministern! För att det inte ska råda några som helst tvivel vill jag säga att vi kommer att avskaffa läx-RUT. Vi presenterade det på Aftonbladets debattsida för ungefär en månad sedan. Om detta råder inga tvivel, så det behöver vi inte diskutera mer. Jag blir ganska glad när finansministern talar om vikten av kunskap och vad skolan faktiskt gör för barnen. Själv tycker jag att historia är ett särskilt viktigt ämne. Vi kan fortsätta att fundera på de kunskaper som jag tror det är viktigt att skolan lär ut, särskilt hur politikens utveckling har varit, inte minst vilka som var emot rösträtten, folkskolan och de fria skolmåltiderna. Det är glasklart vad regeringen här tycker. De som har råd att betala ska få bättre förutsättningar. Vi socialdemokrater vill verkligen inte försämra för någon såsom majoriteten får det att låta. Vi vill att alla barn ska ha bättre förutsättningar. Därför har vi i vårt budgetförslag avsatt 4 1⁄2 miljarder till skolan och vi öronmärker pengar för just läxhjälp. Majoriteten lägger å sin sida 0,8 miljarder - och de lägger 20 gånger mer på skattesänkningar. Ja, det är glasklart. Jag tycker att det är fel politik.

Herr talman! Tack, Teres Lindberg, för klart besked! Socialdemokraterna tänker avskaffa avdraget för läxhjälp. Konsekvensen av det måste bli att RUT-avdraget avskaffas även för barnpassning, för barnfamiljer. Alla de barnfamiljer som har fått en lite bättre vardag, som fått det lite lättare att få ihop sitt livspussel ska alltså inte få använda RUT-avdraget vid barnpassning. Det tycker jag är olyckligt, inte minst utifrån den debatt som varit de senaste veckorna om hur vi ska underlätta för familjer att få tiderna att gå ihop, hur vi ska underlätta för män och kvinnor som har en ansträngd vardag att hinna med det som ska göras. Det hela blir lite märkligt när det låter som om Socialdemokraterna är för utbildning och kunskap men har en politik som i många avseenden är tvärtom. Det har finansministern redan gått igenom, så det behöver jag inte upprepa. Däremot tycker jag att klasskampsretoriken som förs från talarstolen och som kanske mer påminner om en debatt på 30-talet blir märklig. När man avskaffar avdrag, antingen det är RUT-avdrag, ROT-avdrag eller något annat avdrag, blir den praktiska konsekvensen att den med lägre eller normal inkomst inte har råd att köpa de tjänsterna. Det är det nya. Tidigare var det bara den med riktigt hög lön, den som var riktigt välavlönad, som kunde unna sig att köpa tjänster. Med den klasskampsretorik som här förs, där det sägs att man ska ta bort avdragen, förbättringarna för svenska folket, blir konsekvensen att bara den som har råd, den som har riktigt hög lön, kommer att kunna köpa tjänster oavsett om det gäller vanligt RUT-avdrag, barnpassning eller läxhjälp. Däremot är vi alla överens om att resultatet i den svenska skolan måste förbättras. Där sätter vi in kraftfulla åtgärder, precis som finansministern redovisat.

Herr talman! Skolresultatet sjunker som en sten fortfarande efter sju år med borgerlig regering. Vi socialdemokrater tänker ändra på det när vi vunnit valet. Vi tänker nämligen satsa på fler lärare och mer kunskap, på fler engagerade lärare och fler speciallärare. Vi ska satsa på sommarskola och gymnasieskola. Vi ska ha utbildningskontrakt med dem som inte klarat gymnasieskolan. Vi ska avskaffa läx-RUT eftersom det ökar klyftorna. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop. Vi vill inte att de föräldrar som inte har möjlighet tidsmässigt eller kunskapsmässigt ska behöva känna sig maktlösa. Kunskapen ökar bland de barn vilkas föräldrar kan köpa läx-RUT jämfört med dem som inte har råd att göra det. Även om vissa påstår att RUT-avdrag gynnar låginkomsttagarna vet alla som kan räkna att de som tjänar mest på ett avdrag är de som tjänar mest. Har man hög inkomst gör man ett stort avdrag och så vidare. Skolverket varnar för de ökade klyftorna. Det är möjligt att man inte vill lyssna på myndigheter, men vi gör det och tar till oss sådant som andra räknar på. Skolverket varnar för att läx-RUT ökar klyftorna. Det menar att det gynnar rikare föräldrar. Sedan kan någon stå här och säga: Det är inte sant, Skolverket har fel och så vidare. Men jag lyssnar på dem. Alla tjänar på att man håller ihop ett samhälle. Även rika tjänar på att fattiga har det bättre. Då behöver de inte låsa in sig i sina fina villaområden med grindar som det finns i vissa länder där de rika har murar runt omkring. Så vill vi inte ha det. I Sverige har vi ett samhälle som vi håller ihop. Vi vill inte ha ökade klyftor. Läx-RUT ökar klyftorna, och det vill vi motarbeta. Därför vill vi ha läxhjälp till alla elever och inte bara dem som har råd att köpa sig detta. Även den digitala klyftan kan komma att öka om vi inte ser till att alla elever och alla lärare har tillgång till datorer. I dag står en miljon människor utanför det digitala samhället. En del barn som har tillgång till dator har egen dator och kan göra läxan hemma medan andra elever inte ens har tillgång till dator i sitt eget hem eller har en dator bland många syskon som ska stå i kö på kvällen för att kunna hinna leverera till skolan det läxan handlar om. I Skövde skrev vi socialdemokrater en motion om läxhjälp till alla. Den borgerliga majoriteten röstade emot det. De tyckte inte att alla skulle ha läxhjälp utan att det var bra med läx-RUT som den borgerliga regeringen infört. Nu har Moderaterna haft stämma. Där har man sagt att alla barn ska ha möjlighet till läxhjälp. Nu har vi lagt fram motionen på nytt i kommunfullmäktige i Skövde. Vi tror att moderaterna i Skövde kommer att ändra sig när stämman har sagt sitt. Vi tycker att det ska vara läxhjälp till alla. Det kan vara i föreningsregi, i skolans regi eller skötas av fritidshemman. Föräldrar ska inte känna den maktlöshet de känner i dag för att de inte hinner med att stötta sitt barn eller inte har förmågan att stötta sitt barn. De måste känna sig trygga att barnen ska kunna få en kunskap så att de kan gå in i framtidens samhälle på bra sätt som alla andra elever. Vi ska minska klyftorna, inte öka dem.

Herr talman! Vi har tre olika grundmål för skolan. Det första är att ge alla en grund för att forma sitt eget liv. Med mer kunskap blir livsvalen enklare och klarare. Det andra är att förbättra likvärdigheten i samhället så att alla barn får en bra start i livet. Det tredje är att skapa en kunskapsgrund för vår samhällsekonomiska utveckling. Om vi tittar på de länder som har klarat skolan bäst är det Japan, Sydkorea, Finland, Nya Zeeland och Kanada som är de länder som över åren förefaller prestera de bästa skolresultaten. Man kan ställa frågan: Vad är det som skiljer skolan i Japan, Sydkorea och Finland mot den svenska skolan? Jag skulle särskilt vilja lyfta fram tre saker. Det första är att kunskapskraven genom åren har varit påtaligt mycket tydligare. Man har haft mycket mer av prov, läxläsning och fokusering på en kunskapsskola, en pluggskola, en skola där inlärning är kärnuppgiften. Det har för det andra byggt på en bred nationell uppföljning i termer av betyg och prov. Man har haft omfattande betyg där man kan värdera olika klasser, skolor och elever mot varandra. I många fall har man till och med nationellt redovisat proven och provresultaten på ett väldigt uppmärksammat sätt. Det tredje är att man har haft bättre utbildade lärare särskilt i ett avseende. De har haft en tyngre akademisk ämneskompetens. Det har alltså varit en naturlig väg från akademiska studier för den som varit orienterad mot språk eller matematik att blir lärare. Det handlar om gedigen ämneskunskap och inte att man har hållit på med omfattande grupparbeten eller sådant som under många år präglat den svenska lärarutbildningen. Vad är poängen med den här redovisningen? Det slående är att socialdemokratisk skolpolitik inte bara de senaste 10 åren utan kanske de senaste 20 åren, 30 åren eller 40 åren har handlat om att förändra en skola som såg ut ungefär som i Finland och fungerade ungefär som i Sydkorea eller Japan till att bli någonting annat. Där är det inte viktigt med kunskapskrav, utan andra mål har blivit viktigare i skolan. Där var betyg, prov och läxor någonting som man uppfattade som ett bekymmer. Där var det inte centralt att det just var ämneskunskaper som präglade lärarna utan lärarutbildningen skulle läggas vid sidan av den övriga högskolan och universitetssystemet med en annan inriktning. Nu jobbar regeringen noggrant, systematiskt och i hög takt för att återställa den svenska skolan så att den blir mer lik de skolor som har gjort bättre resultat. En sak är särskilt slående när man tittat på svenska skolbarn i jämförelse med barnen i dessa länder. I Japan, Sydkorea, Finland, Nya Zeeland och Kanada ägnar barnen väsentligt mer tid av sin fritid åt att göra läxor eller studera. När svenska barn spelar fotboll eller går på olika sociala aktiviteter pluggar de barnen. Häpnadsväckande nog leder att de ägnar mer tid åt sin skola till att de uppnår bättre skolresultat. Det tycker jag är bra. Det är i grund och botten en riktig utveckling som vi nu ser i svensk skola. Barnen kommer att ägna mer tid åt skolan. Vi ökar undervisningstiden i matematik. Vi ska gå vidare med språk. Vi förstärker sedan detta via sommarskola, läxstöd och annat. Det kommer gradvis förskjuta Sverige mot att ha mer av en kunskapsskola. Socialdemokraterna vill fokusera på den 1 procent av RUT som går till barnpassning där en liten del går till läxhjälp. Det är och förblir en sidofråga till den stora frågeställningen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill backa tillbaka till den flumskola som skadade Sverige under de senaste decennierna. Det är huvudfrågan och problemet här.

Herr talman! Grisen blir inte fetare för att man mäter den ofta, sade Eva-Lis Sirén, som är förbundsordförande i Lärarförbundet. Jag tror inte att hon med det menade att vi skulle sänka kunskapskraven skolan. Däremot tror jag att hon menade att kraven på kunskap också måste mötas med möjligheter. Utbildning är en av våra viktiga insatser, som jag sade i mitt förra inlägg, för att barn och unga ska klara skolan och sedan konkurrera på en arbetsmarknad. För att varje barn ska få det stöd som krävs måste klasserna bli mindre. Vi vill skapa mindre klasser med upp till fem barn färre per klass under de första skolåren. Det är bra både för elever som behöver en extra stimulans och för de elever som behöver extra stöd. Tidiga insatser i skolan ger också väldigt bra effekt. Därför behövs det fler speciallärare och specialpedagoger i skolan så att alla som behöver kan få ett tidigt stöd. Vi vill investera 4,5 miljarder mer i skolan än regeringen. När det kommer till läxhjälp och läxstöd avsätter vi 100 miljoner till skillnad från regeringens 16. Jag delar finansministerns uppfattning att skolan och utbildningen är viktig och att kraven ska vara höga. Men jag menar också att vi måste möta upp det med möjligheter som gör att alla får tillgång till en god utbildning. Vi kan inte ha ett system som är beroende av att föräldrar ser till att deras barn klarar skolan. Om vi använder skattepengar till läxhjälp måste vi också satsa på dem vilkas föräldrar inte kan göra ett aktivt val.

Herr talman! Som jag sade i mitt förra inlägg motionerade vi socialdemokrater i Skövde om läxhjälp till alla barn och inte bara barn till föräldrar som har möjlighet att göra avdrag på skatten. Det röstade den borgerliga majoriteten emot. Vi har lagt fram den motionen på nytt sedan Moderaterna har haft stämma. Numera är Moderaterna för att alla barn ska ha läxhjälp, säger ni. Men ni ska ha kvar läx-RUT. Ni vill ändå ha ökade klyftor trots att ni med läpparnas bekännelse säger att ni vill ha läxhjälp också till de andra barnen. Vi vill förbättra skolan. Vi vill inte fortsätta som det är nu med skolresultat som sjunker för varje år. Så kan vi inte ha det. Det är därför vi satsar på fler lärare, mindre klasser, fler engagerade lärare och fler speciallärare. Vi satsar på sommarskola och gymnasieskolan. Vi vill ha ett utbildningskontrakt för dem som inte har klarat gymnasieskolan. Vi satsar på den högre utbildningen. Vi tycker inte att man bara ska satsa på de fina universiteten. Vi tycker att det är viktigt med små och medelstora högskolor, bland annat den i Skövde. Men den borgerliga regeringen vill annorlunda. Den vill dra ned på högskoleplatser. Det är viktigt att eleverna lär sig i ett tidigt stadium. Därför vill vi ha läxhjälp till alla barn. Vi kan tänka oss att det sker i föreningsregi eller i skolans regi eller att det sköts på fritidshemmen. Men många föräldrar känner sig maktlösa för att de inte hinner med eller har tillräcklig kunskap för det som eleverna behöver ha hjälp med. Det är därför alla behöver ha läxhjälp, och inte bara de som har möjlighet att göra avdrag på skatten. Det ökar klyftorna. Och vi vill ha ett samhälle som håller ihop. Det påstår i alla fall Anders Borg med läpparna, och jag hoppas att han menar det också.

Herr talman! Centralt i debatten är hur vi ser på kunskap. Låt mig uppehålla mig vid några frågeställningar: Hur lär man sig saker? Hur klarar vi sammanhållningen? Hur förbättrar vi skolresultaten? Det finns viktiga erfarenheter från vår egen historia och från de länder som är mer framgångsrika än Sverige. Det handlar om grundläggande förhållanden. Det handlar om ordentligt akademiskt skolade lärare som kan sina ämnen och om mer undervisningstid i svåra ämnen. Efter det att den socialdemokratiska skolpolitiken har fått verka i många år är matematikundervisningen i Sverige mindre än vad den är i många andra länder. Vi har för lite läxor, vi har för få prov och vi sätter betyg för sent. Allt detta håller vi nu på att åtgärda. På alla dessa punkter går det på tvärs emot den socialdemokratiska skolpolitiken genom decennierna. Jag hör ingenting från Socialdemokraternas sida om att de nu är beredda att acceptera tidigare betyg, fler nationella prov eller en mer akademiskt tung lärarutbildning. Vad är det då som ger sammanhållning? Det vet vi också. Det är att man är tydligare med kraven, stöden och uppföljningen för de elever som inte har studieerfarna familjer och där läxläsning inte är en naturlig del av vardagen och umgänget. Det är då auktoriteten hos lärarna, kravställandet, proven och betygen blir drivkrafter för att man ska kunna göra en utbildningsresa. Det är allt sådant som går på tvärs med Socialdemokraternas skolpolitik. Det vet vi. Vi vet vad Socialdemokraterna står för. De är emot kunskapskrav. De vill ha en lärarutbildning som inte präglas av akademiska ämneskunskaper. De tror inte på betyg, och de tror inte på läxor. Där har vi den grundläggande skiljelinjen. Varför ska vi låtsas att det är på något annat sätt? Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tror inte på kunskapsskolan. De vill i stället föra en debatt om 1 procent av barnpassningspengarna i RUT. Det är vad debatten handlar om.